Herr talman! Ida Drougge har frågat mig om jag avser att verka för att regeringen lämnar förslag om att boende i bostäder med tillfälligt bygglov får hyreskontrakt med permanent besittningsrätt. Ida Drougge skriver i interpellationen att jag vill ge boende i bostäder med tidsbegränsade bygglov permanent besittningsrätt. Det stämmer inte. Det är redan i dag möjligt för en fastighetsägare att erbjuda kontrakt med besittningsskydd i bostäder uppförda med tidsbegränsat bygglov. Huruvida det är ändamålsenligt mot bakgrund av att bostaden kommer att upphöra på platsen är upp till fastighetsägaren att bedöma, eventuellt med beaktande av för hur lång tid lov har beviljats. En tvingande bestämmelse som ger hyresgästen besittningsskydd i bostäder med tidsbegränsat bygglov riskerar att motverka uppförandet av sådana bostäder. Det är givetvis viktigt att kommunen, tillsammans med byggaktörer och fastighetsägare, skapar långsiktiga och hållbara lösningar för byggande och boende. Jag står fast vid att tidsbegränsade bygglov kan utgöra ett bra komplement till permanent byggande där bostadsbehovet inte fullt ut kan tillgodoses genom ordinarie plan och byggprocesser. Det ger också goda möjligheter till en effektivare markanvändning, till exempel under pågående plan och byggprocesser. Det var därför regeringen förändrade och förenklade regelverket för tidsbegränsade bygglov. Det var regler som trädde i kraft för snart ett år sedan och som var efterfrågade av kommunerna. Jag vill även tillägga att det är möjligt att söka investeringsstöd för uppförandet av hyresbostäder också med tidsbegränsade bygglov.

Herr talman! Nu var inte min fråga om statsrådet tyckte eller har sagt att kommuner ska ge permanent besittningsrätt till bostäder med tillfälliga bygglov. Jag undrade om statsrådet avser att verka för detta. När bostadsanvisningslagen, som vi har diskuterat precis innan, trädde i kraft, samtidigt som det stora mottagandet i kommunerna i Sverige ökade kraftigt under 2015 och framåt, hänvisade regeringen, ministerns företrädare och andra i regeringen, till tillfälliga bostäder som en lösning. Man tittade också över reglerna för att bygga tillfälliga bostäder för att ytterligare underlätta anvisandet av bostäder till nyanlända i kommunerna. Jag noterar att regeringen har svängt i frågan. Man tycker och säger att kommuner bör ge permanenta bostäder till nyanlända. De ska få förstahandskontrakt till permanenta bostäder. Det går inte för en bostad som är uppförd med tillfälligt bygglov. Där faller den hjälp som regeringen ger till Sveriges kommuner i form av vissa lättnader för att bygga baracker eller så kallade moduler, när man samtidigt menar att de nyanlända ska bo där hela livet. Dessutom menar man att kommunerna har ansvar för att ordna bostad till de nyanländas hela liv i Sverige. Därav min fråga. Bostadsministern får gärna svara på hur regeringen nu anser att redan tätbefolkade kommuner ska lyckas med den stora utmaningen.
Herr talman! Det var mycket av det som Ida Drougge tog upp som var lite rörigt. Jag har svårt att tro att min företrädare har sagt att tillfälliga bostäder är lösningen. Däremot kan det vara en dellösning i ett tillfälligt problem, så att man under tiden kan få fram permanenta bostäder så att man klarar av bostadsbristen långsiktigt. Precis som jag sa i mitt förra svar tror jag att tillfälliga bostäder kan vara en bra lösning. Det kan också vara en effektiv form när det finns ett markbehov, till exempel när man vet att marken inom ett antal år kommer att behövas till något annat. Men under tiden kan man ställa tillfälliga bostäder på området. Ingen har heller påstått att alla nyanlända ska få bostäder för hela livet. Det är ingen som har krävt något sådant. Det handlar här om att se till att integrationsfasen går lite snabbare och inte försvåra eller fördyra den processen vare sig för enskilda människor eller för samhället som helhet. Det är helt onödigt att införa ett beslut om permanenta kontrakt på tillfälliga bostäder eftersom det redan i dag är möjligt. Det är upp till fastighetsägaren. Om fastighetsägaren kan erbjuda tillfälliga bostäder på annan plats eller permanenta bostäder i nästa skede är det inget problem, men det är fastighetsägaren som avgör.

Herr talman! Jag tycker inte att det jag sa var särskilt rörigt. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att det är ett försök från ministern att utöva någon form av härskarteknik mot mig när han säger så. Den som lyssnar eller tittar på denna debatt kan själv googla och kolla upp att regeringsföreträdare, såväl Ylva Johansson som andra, i sina svar till Sveriges kommuner uttryckligen har sagt att tillfälliga bygglov är en lösning för att hitta bostäder till nyanlända. Detta kan var och en kontrollera, och jag rekommenderar självklart även statsrådet att göra det. Under hur lång tid anser ministern att man som nyanländ ska få ha en bostad? Jag har förstått att statsrådet tycker att det är fel med två år, men hur lång tid ska det då vara? Det finns ju många andra grupper som också har väldigt svårt att etablera sig och få ett självständigt liv i Sverige - om inte annat genom att exempelvis påbörja en utbildning, som vi har varit inne på både i denna debatt och tidigare. Dessa människor får ingen särskild förtur till en bostad. Jag håller med om att det är svårt att etablera sig och jobba på ett och samma ställe samt att det är svårt att rota sig när man behöver flytta, men jag ser inte att detta kan vara ett skäl för att få någon särskild förtur. Då skulle vi behöva ge särskild förtur till stora delar av hela den svenska befolkningen. Det vi måste göra är att försöka lösa den bostadsbrist vi har och att skapa förutsättningar på arbetsmarknaden så att fler kan få en egen försörjning, oavsett var i landet man bor. Detta är inte alldeles lätt, och därför tycker jag att det är sorgligt att vi har en regering som på detta sätt riktar skarp kritik mot kommuner som faktiskt har väldigt goda resultat även när det gäller integrationen som sådan. Man målar ut såväl Lidingö som alla andra kommuner som gör detta som kommuner som inte anstränger sig för att skapa en god integration. Det är långt ifrån sant.
Herr talman! Det är måndag och soligt. Inte en person sitter här i lokalen, fastän vi har en sådan spännande arbetsvecka som har börjat. Jag tycker att vi nu börjar komma till pudelns kärna. Det handlar om att bygga bostäder. Vi måste försöka se till att vi bygger bostäder till alla, oavsett om man har en stor plånbok eller inte. Vi måste försöka se till att göra detta runt om i Sverige. Där har alla kommuner, staten och regionerna ett ansvar. Även länsstyrelserna har under den senaste perioden fått ett uppdrag från mig att hjälpa och stödja kommunerna att lösa denna fråga. En del kommuner tar detta på stort allvar, andra gör det inte lika mycket. Jag har väldigt svårt att köpa idén om att det skulle vara svårare att bygga just på Lidingö än på andra ställen. Det är ju ett område där det går att bygga. Man kan få ut högre priser. Det finns en stor efterfrågan på bostäder på Lidingö, och det finns många som vill bygga. Huruvida man bygger bostäder på Lidingö handlar nog väldigt mycket om politisk vilja. Det kan man nog inte skylla på att det finns naturreservat där eller något sådant, utan det går att bygga betydligt fler bostäder på Lidingö om den politiska viljan att göra detta finns. Det är där jag skulle vilja att Ida Drougge var med mig. Det finns nu en överenskommelse mellan partierna om att se till att alla är med och tar ansvar och även i större utsträckning ställer krav på att man tar ett sådant politiskt ansvar runt om i Sverige. Jag vill inte särskilt måla ut just Lidingö, utan detta är väldigt olika i olika kommuner. Men det är lite för många kommuner som väljer att inte bygga, trots att det finns goda förutsättningar att göra det. Detta är ett bekymmer och ett problem. Om ännu fler skulle gå in på den linjen, som gör att vi får en ännu värre bostadsbrist i Sverige, hamnar vi i ett läge där det till slut blir nödvändigt att lagstifta tuffare och hårdare. Det vore olyckligt, för jag uppskattar den kommunala självstyrelsen och tror att den är en viktig del av den svenska modellen. Men liksom många andra frågor kräver den ett ansvar från dem som är berörda.
Herr talman! Vi har uppenbarligen olika åsikter om huruvida Lidingö eller andra kommuner tar sitt ansvar i fråga om bostadsförsörjningen. Jag tycker, inte helt oväntat, att Lidingö mycket väl gör det. Det är den femte mest tätbefolkade kommunen i hela Sverige - detta om någonting borde säga något. Lidingö var 2015 bland de kommuner som färdigställde flest bostäder i hela landet. Jag tycker alltså att Lidingö mycket väl tar sitt ansvar. Sedan vill såklart Lidingö, liksom alla kommuner, fundera på hur man bygger så att det passar ihop med befintlig bebyggelse, så att man skapar trivsamma miljöer och så att man värnar om de värden som kommunen har och som gör att människor flyttar dit. Det tycker jag också att man har rätt att göra och att man bör göra. Jag tror att det är många i Stockholm som är glada för att vi har exempelvis Lidingö, som ligger förhållandevis nära stan men där man ändå kan springa Lidingöloppet i terräng och i fin natur. Jag tror att många är glada över att ha tillgång till detta. Stora delar av dessa områden - dock inte alla - är som sagt dessutom naturreservat. Det byggs såklart fler bostäder även på Lidingö framöver. Svar på interpellationer Då tycker jag dock att man som regering inte bara behöver peka på detta med tillfälliga bygglov, vilket skulle vara en lösning 2015 eller nu framöver - att flytta nyanlända från gamla tillfälliga bygglov till nya tillfälliga bygglov, som statsrådet lite grann var inne på.
Herr talman! Jag tycker, som sagt, att man ska lösa bostadsbristen med permanenta bostäder. Under en övergångsperiod kan tillfälliga bostäder vara en dellösning, men det är inte hela lösningen, som Ida Drougge tidigare påstod att någon hade sagt. Det tror jag inte att det är någon som har sagt - i alla fall inte någon i ansvarig ställning. Jag blir nöjd om vi kan avsluta denna debatt - som i och för sig är viktig - med att vara överens om att vi måste bygga bostäder så att vi löser bostadsbristen i hela Sverige och om att vi måste bygga bostäder för alla.